Fru talman! Det finns i Sverige uppskattningsvis 1⁄2 miljon människor som missbrukar eller är beroende. Majoriteten av dessa ca 330 000 människor har alkoholproblem. 77 000 människor använder narkotika, och omkring 30 000 människor bedöms ha ett gravt och allvarligt narkotikamissbruk. Ca 65 000 människor är läkemedelsberoende, och ca 10 000 använder dopning regelbundet. Årligen bedöms nästan 3 000 människor dö till följd av sitt missbruk. Fru talman! Åtta av tio våldsbrott är alkoholrelaterade. De allra flesta som missbrukar har en familj. Det innebär att ca 20 procent av alla barn och vuxna berörs i sin vardag av någon närstående som missbrukar. Minst 60 000 barn i Sverige har en förälder med allvarliga missbruksproblem. De mänskliga tragedierna av detta går inte att överskatta. Våra gemensamma kostnader för missbruk i form av skattepengar är helt enorma. Samhällskostnaderna för missbruk uppskattas till 150 miljarder kronor per år, varav en stor del, drygt 130 miljarder kronor, avser den somatiska vården i landstingen, kostnader för polis, kriminalvård och rättsväsen. Ca 17 miljarder satsas på missbruksvård av socialtjänst och sjukvård. Till detta ska läggas samhällets kostnader och inte minst mänskligt lidande av rökning. Socialstyrelsens rapport Registeruppgifter om tobaksrökningens skadeverkningar från 2014 visar att 800 000 människor i Sverige insjuknat på grund av rökning de senaste åtta åren och att nästan 100 000 människor i Sverige under de senaste åtta åren dog av rökning. Fru talman! Det är så glädjande och så oerhört viktigt att alla riksdagens partier står bakom de målsättningar som är uppsatta vad gäller dessa frågor. Ett gemensamt övergripande mål är ett samhälle helt fritt från narkotika och dopning. Det innebär en nolltolerans mot narkotika och dopning. Detta ska inte finnas i Sverige. Ett annat gemensamt övergripande mål är minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol. Det innebär att vi ska förhindra all skadlig alkoholkonsumtion genom att minska skadliga dryckesvanor och konsumtionen av alkohol. Ytterligare ett gemensamt övergripande mål är ett minskat tobaksbruk. Det innebär att vi vill minska allt tobaksbruk och förhindra att minderåriga börjar använda tobak. Fru talman! När det gäller tobaksrökning noterar socialutskottet med tillfredsställelse att regeringen ställer sig positiv till initiativet om ett rökfritt Sverige 2025. Innebörden av detta är att rökningen 2025 ska vara starkt reducerad och inte längre utgöra ett dominerande folkhälsoproblem. Nu pågår ett utredningsarbete som ska lämna förslag till hur vi i Sverige ska genomföra EU:s tobaksproduktsdirektiv. Ett flertal frågor utreds nu, bland annat dold försäljning, neutrala förpackningar, hälsovarningar, ålderskontroller, tillståndsplikt för försäljning, rökfria miljöer, frågor om snus med mera. Det är viktiga frågor som Sveriges riksdag kommer att ta ställning till framöver. När det gäller alkoholfrågor finns i betänkandet förslag från Moderaterna och Centerpartiet om att på prov i tre län möjliggöra gårdsförsäljning av öl, vin och cider. Sverigedemokraterna vill öppna upp för gårdsförsäljning. Socialutskottet delar statsrådet Gabriel Wikströms bedömning av de utredningar som gjorts, nämligen att det inte är möjligt att begränsa försäljning så att enbart svenska vinproducenter skulle kunna sälja mindre kvantiteter av sitt egenproducerade vin eftersom detta skulle strida mot EU:s regler om diskriminering. För att undvika diskriminering krävs att de svenska försäljarna får sälja alla typer av alkoholprodukter som produceras lokalt och att de även får sälja liknande produkter från alkoholproducenter i övriga EU-länder. En sådan ny försäljningskanal till privatkunder skulle riskera Systembolagets monopol, vilket är vårt absolut viktigaste verktyg i alkoholpolitiken. När det gäller familjeklassning av narkotika handlar det om på vilket sätt nya narkotiska substanser snabbare ska kunna klassas som narkotika. Ett sätt skulle kunna vara att familjeklassa hela narkotikaklassade grupper av ämnen som har gemensam grundstruktur. Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket förordar en fortsatt klassning ämne för ämne. Frågan har utretts under flera år utan att man hittat ett rättssäkert sätt att göra detta på. Vissa förbättringar har gjorts med förstörandelagen och genom att tiden från det att nya substanser upptäcks till att de narkotikaklassas har minskats. Det tar dock alltför lång tid i dag, och våra rättsvårdande myndigheter måste ges bättre verktyg för att kunna bekämpa denna typ av nya droger. I ett frågesvar till riksdagen den 3 mars meddelar regeringen att man kommer att låta utreda hur vi på ett bättre sätt än i dag både snabbt och rättssäkert kan förbjuda dessa substanser. Att regeringen tar tag i frågan är självklart väldigt bra. Några veckor senare beslutar de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna i socialutskottet att riksdagen ska ge till känna till regeringen att tillsätta den utredning som regeringen tre veckor tidigare sagt att man ska tillsätta. Jag finner ingen anledning att politisera detta i nuläget utan kan bara konstatera att vi alla är angelägna om att komma till rätta med problemet. Fru talman! I gårdagens Hallands Nyheter presenterades en undersökning om ungdomars drogvanor i Varberg. Den är gjord under november och december förra året. Denna typ av undersökningar har gjorts i Varberg sedan 1996. Undersökningen har besvarats av 654 elever i årskurs 2 på gymnasiet. Drygt 16 procent av eleverna i årskurs 2 på gymnasieskolorna i Varberg har någon gång provat narkotika. Det är dubbelt så många som vid mätningen 2012 och tre gånger så många som vid mätningen 2009. Vanligast är cannabis, men även andra droger som kokain och heroin förekommer. Av svaren framgår också att 44 procent av eleverna kan skaffa narkotika inom 24 timmar utan att lämna Varberg. Detta är inget som är särskilt unikt för just Varberg. Alla som talat med narkotikapoliser, fältassistenter, socialsekreterare och ungdomar kan berätta att det nu sker en liberalisering i synen på narkotika, framför allt vad gäller cannabis - detta i kombination med att en allt större del av narkotikahandeln flyttat ut på nätet. Kokain, heroin, amfetamin, cannabis och allt annat går att köpa på nätet med ett klick och levereras hem med posten. Denna kombination gör att vi har en rätt allvarlig situation att hantera. Här kommer ANTD-strategin att ha stor betydelse för hur vi tillsammans ska kunna vända denna utveckling. Fru talman! Mot bakgrund av det till riksdagen anförda yrkar jag bifall till reservation 6 samt till betänkandets förslag i övrigt.

Fru talman! Vi debatterar i dag betänkande SoU6 som behandlar motioner från den allmänna motionstiden gällande alkohol, narkotika, dopnings och tobaksfrågor. Jag tänker i mitt anförande fokusera på bruket av narkotika, som blivit ett allt större problem i vårt samhälle. Alldeles för många unga testar så kallade nya droger. Lagstiftning, myndigheters möjligheter och redskap behöver därför kontinuerligt ses över. I dag behöver vi ligga i framkant för att hänga med i den utveckling som sker. Men lagstiftningen släpar i vissa fall efter. Det kommer ständigt nya varianter av droger, och vi måste enligt lag klassificera substanser individuellt eftersom det hittills har ansetts vara det mest rättssäkra sättet att avgöra om substansen i fråga har sådana egenskaper och effekter som anges i narkotikastrafflagen. Detta medför att det i vissa fall kan ta flera månader innan en ny drog kan bli olaglig i Sverige. Under denna tid finns en stor risk att unga överdoserar och i värsta fall mister livet. Ett alternativt sätt att få bukt med detta är att använda så kallad familjeklassning, det vill säga att klassa en hel grupp substanser och ämnen som har en gemensam grundstruktur. En fördel med det är att man kan klassa ämnen och substanser som ännu inte dykt upp på den illegala narkotikamarknaden. Det är helt enkelt ett sätt att ligga i framkant. I samband med beredningen av motionerna har utskottet denna gång fått information från bland annat Socialdepartementet och företrädare för Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket, Tullverket och Polismyndigheten. Den bild som förmedlades var att något behöver göras så fort som möjligt, men man var inte helt överens om vägen framåt. Därför är det viktigt att regeringen utreder problemet med nätdroger brett och ser över frågan om familjeklassning men även överväger andra åtgärder, då det kan vara så att det behövs. Nya designade droger riskerar att ta många ungdomars liv. Allt fler ungdomar har en mer liberal syn på droger och i synnerhet cannabis, och fler än tidigare menar att det inte är så farligt. I bland annat Västerås satsar man på att de som jobbar med unga ska få utbildning i alkohol och narkotikafrågor. Detta genomförs av Förebyggarcentrum men är finansierat via Folkhälsomyndigheten. Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning, CAN, gör årligen undersökningar av skolelevers drogvanor. De undersöker bland annat attityden till cannabis. I de senaste undersökningarna från 2013 och 2014 kan man se en liten uppgång bland de niondeklassare som ännu inte provat narkotika; just denna grupp har en ökad lust att prova. Intresset för spice har växt den senaste tiden bland våra ungdomar. Spice är relativt billigt och enkelt att få tag på, speciellt via internet. Spice är en syntetisk variant av cannabinoider och en blandning av torkade växter som ger en effekt liknande cannabis. Inte sällan är riskerna dock större, då det handlar om modifierade versioner av mer välkända preparat. De är lättare att överdosera och kan ha mycket allvarliga biverkningar. Stora doser spice kan orsaka negativa effekter som till exempel kräkningar, ångest, panikanfall, oro, rastlöshet och psykotiska upplevelser. Enbart förra året noterades vid Giftinformationscentralen över 300 överdoseringar av spice. Fru talman! Alliansregeringen genomförde under sin tid flera förbättringar för polisen, tullen, Folkhälsomyndigheten med flera samt förslag om strängare straff för narkotikabrott. Men det räcker inte. Vi behöver göra mer. Vi behöver ha en nationell samling mot nya designade droger och droger på nätet i syfte att rädda våra ungdomar. Med dessa ord vill jag yrka bifall till utskottets förslag om att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om att regeringen utan dröjsmål ska låta utreda problemet med nätdroger brett, vilket innebär att skyndsamt se över frågan om generisk klassning - familjeklassning - av narkotika men också att överväga andra åtgärder och återkomma till riksdagen med förslag. Jag yrkar dessutom bifall till reservation nr 4. Vi står även bakom vår reservation nr 1, men av tidsskäl väljer vi att inte yrka bifall till denna.

Fru talman! Vi debatterar i dag socialutskottets betänkande nr 6. I betänkandet behandlas bland annat flera olika motioner som berör frågor relaterade till alkohol, narkotika, dopning och tobak. En av dessa motioner behandlar frågan om en nollvision vad gäller skador på nyfödda barn som orsakas av alkohol och narkotika. Det är Sverigedemokraternas åsikt att det är samhällets skyldighet att arbeta för att minimera de alkohol och narkotikarelaterade skadorna på nyfödda barn. Att barn skadas av att deras mammor dricker alkohol eller missbrukar narkotika under graviditeten är mycket allvarligt. Moderns levnadsomständigheter och levnadsvanor har betydelse för fostrets tillväxt och utveckling samt risken för komplikationer vid förlossningen. Användning av tobak, alkohol eller narkotika är förknippad med en högre risk för både dödföddhet och spädbarnsdödlighet. De flesta mödrar slutar att röka eller dricka alkohol när de vet att de är gravida, det vill säga redan före det första besöket på mödravårdscentralen. I de flesta län har det blivit en inarbetad rutin inom mödrahälsovården att screena för riskbruk av alkohol. Fru talman! Många förbättringar har skett för att skador på ofödda orsakade av alkohol eller narkotika ska minimeras. Fast om ett enda barn föds med skador som orsakats av moderns missbruk är det ett barn för mycket. Vi sverigedemokrater vill därför se att ytterligare åtgärder vidtas för att främja en alkohol och narkotikafri graviditet. Vi tror att ökade informations och utbildningsinsatser kan spela en stor roll för att ytterligare förbättra situationen och arbeta för den nollvision som vi eftersträvar vad gäller alkohol och narkotikarelaterade skador på nyfödda. Vi sverigedemokrater vill skydda det ofödda barnet genom att hjälpa deras mammor att leva hälsosamt och avstå från alkohol och narkotika under graviditeten. Därför ställer vi oss bakom KD:s motion 2014/15:1393 om alkohol och narkotikafri graviditet. Fru talman! På senare tid har det blivit vanligare med lokala vinodlingar i Sverige. Vi ser positivt på att en ny hantverkstradition håller på att etablera sig i landet sedan monopolet för tillverkning av alkoholhaltiga drycker avskaffades. För att denna verksamhet ska kunna växa anser vi att det är nödvändigt att gårdsförsäljning av lokalt producerade alkoholhaltiga drycker tillåts även här i Sverige. Det är därför olyckligt att detaljhandelsmonopolet används som motiv till att inte tillåta lokala alkoholproducenter att själva sälja sina produkter på sina gårdar. Diskussionen har främst gällt huruvida gårdsförsäljningen skulle strida mot EU-regler eftersom utländska producenter också skulle ha rätt att på motsvarande sätt konkurrera med Systembolaget. Vi kan inte se att det skulle finnas något juridiskt hinder i EU:s regler, eftersom EU:s konkurrenskommissionär för kommissionens räkning har konstaterat att försäljning av lokalt producerade alkoholdrycker direkt till konsument inte skulle utgöra ett undantag från Systembolagets ensamrätt, vilken inte skulle riskera att utmanas på grund av de lokala svenska småproducenternas begränsade tillträde till marknaden. Fru talman! Vi kan inte heller se att gårdsförsäljning i den form som den är tänkt skulle leda till några betydande folkhälsopolitiska problem. Även regeringen har konstaterat detta, som när hälso och sjukvårdsministern senast debatterade frågan i en interpellationsdebatt i kammaren den 10 mars. Vi yrkar därför på att i enlighet med vår motion 2014/15:1015 tillåta gårdsförsäljning av lokalproducerat öl, vin och cider. Fru talman! Ett av de mest effektiva sätten att förbättra folkhälsan är att kraftfullt motverka tobaksbruket. Arbetet med att bekämpa tobaksbruk och framför allt illegala handlingar kopplade till tobak, såsom illegal handel med cigaretter, är viktigt för oss sverigedemokrater, eftersom det berör såväl individens hälsa och folkhälsan i allmänhet som bekämpning av kriminalitet. Tobakslagen förbjuder inte i nuläget återförsäljare att äga eller förvara cigaretter för vilka punktskatt inte har erlagts. Vi anser att det borde vara rimligt att kunna bestraffa dessa återförsäljare genom att straffa detta innehav. Det skulle också innebära att vi statuerar ett viktigt exempel om att det inte är okej med illegal handel av cigaretter. Med anledning därav ställer vi oss bakom motion 2014/15:2579 av Jan R Andersson och Lars Hjälmered från Moderaterna, som begär ett tillkännagivande om den illegala handeln med cigaretter. Jag vill också passa på att yrka bifall till reservationerna 2, 3 och 5.

Fru talman! Jag tänker tala mest om rökning i mitt anförande. Rökning är ett av våra största folkhälsoproblem. Rökningen har minskat under en rad år, men trots det dör ungefär 30 personer per dag som en konsekvens av rökning. Det är tio år sedan Sverige införde rökförbud på restauranger, vilket blev en vinst för de flesta, för majoriteten som inte röker, för dem som ville sluta röka och för restaurangerna. Det är viktigt att vi nu här i riksdagen tar ett nytt steg för att minska rökningen ytterligare. Statsrådet Gabriel Wikström, med ansvar för bland annat folkhälsofrågorna, har flaggat för att regeringen nu vill utreda skarpare åtgärder för att minska rökningen. Han har särskilt lyft fram tre viktiga områden: fler rökfria allmänna platser, exponeringsförbud av cigarretter i butiker och neutrala förpackningar. Han öppnar också för att sätta år 2025 som målår för ett rökfritt Sverige. Personligen anser jag att rökfrågan är en av de allra viktigaste drogfrågorna. Som jag nämnde nyss dör massor av människor varje dag av effekterna av rökning inklusive passiv rökning. Rökningen begränsar också friheten för hundratusentals personer med allergi och astma. Tobaksrökning är också en viktig inkörsport till haschrökning. Det är få som börjar röka hasch som inte först har rökt cigaretter. Dessutom finns det en klar koppling mellan rökning, alkohol och droger generellt. Det gamla talesättet att summan av lasterna är konstant stämmer inte. Det är snarare så att ju fler droger man använder, desto större är risken att man prövar ytterligare droger. Fru talman! Jag ser fram emot den behandling av åtgärder för att minska rökningen som vi kommer att ha framöver i utskottet och här i kammaren. Jag hoppas att vi kan hitta breda politiska lösningar och flera olika verktyg för att minska rökningen och dess skadeverkningar. Jag vill också ta upp två andra frågor. Den ena är sprututbyte för narkomaner. Det är väldigt positivt att flera landsting och regioner valt att införa program med sprututbyte, där det går att byta ut använda sprutor mot rena. Många landsting vill införa det, och det bör uppmuntras. Att förebygga spridning av hiv och hepatit är en hälso och sjukvårdsfråga. Därför bör landstingen få möjlighet att införa det på egen hand. Det som i praktiken är ett kommunalt veto mot införande av sprututbyte behöver tas bort. Slutligen några ord om alkoholfrågan. Finns det någon enskild faktor som avsevärt skulle minska våldet inom familjen, mot barn och kvinnor, är det en minskning av alkoholbruket i samhället. I Sverige och här i riksdagen finns det en bred enighet om alkoholfrågans vikt, både som en social fråga och en folkhälsofråga. Det är positivt, och det krävs en fortsatt förbättrad politik på alkoholområdet. Den behöver sikta på att minska bruket bland riskgrupper, minska totalkonsumtionen och att förbättra missbrukarvården. Fru talman! Jag yrkar bifall till socialutskottets förslag förutom på punkt 10, där jag yrkar bifall till reservationen från S, MP och V.

Fru talman! Den här debatten handlar om de mer än 100 förslag inom området alkohol, narkotika, dopning och tobak som lades fram under allmänna motionstiden i höstas. Jag vill för Centerpartiets del yrka bifall till reservation 4.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 Det läggs ned väldigt mycket jobb för att nå det målet i kommuner, landsting och stat och inte minst i det civila samhället från alla frivilligorganisationer. Den statliga delen av det jobb vi diskuterar i dag styrs genom en ANDT-strategi som riksdagen antog i mars 2011. Den gäller från 2011 fram till och med 2015. Inför diskussionen om en ny strategi har Statskontoret fått i uppdrag att utvärdera de gjorda satsningarna. Den utvärderingen kommer ganska snart, och sedan ska regeringen förhoppningsvis återkomma med ett förslag till ny ANDT-strategi. Det finns en enighet om målen men även till stor del om de medel som ska användas. Det visar inte minst de motioner som vi har att debattera i dag.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 Den har dessutom pågått under en tid då alkoholreklamen har flödat över oss alla i alla medier. Trenden har pågått under en tid då det blivit tillåtet att ta med sig mycket stora alkoholmängder från andra länder och det dessutom har blivit fritt fram att beställa alkohol via internet. Det betyder inte att det saknas utmaningar. Det handlar för det första om hur vi kan förstärka de positiva trender som vi i dag ser i Sverige. För det andra handlar det väldigt mycket om att arbeta på EU-nivå där man i fler och fler länder i dag får upp ögonen för vad vi i Sverige under en lång tid har sett. Alkohol är inte en handelsvara som andra, utan den är behäftad med en lång rad betydande negativa hälsokonsekvenser.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 År 2013 slog vi rekord i antalet döda av narkotika. Här är det förebyggande arbetet mycket viktigt. Det handlar om att minska tillgången till narkotika. Inte minst är ökningen av nätdroger oroväckande. Vi har under flera år hört hur enkla lösningar av typen familjeklassning har lyfts fram. När socialutskottet skulle behandla ärendet bjöd vi in forskare för att få en bred belysning av problemet. Den diskussionen resulterade i att riksdagen i dag förhoppningsvis kan göra ett tillkännagivande för att skynda på regeringens arbete med att minska inflödet av nätdroger. För Centerpartiet är det också självklart att säga nej till legalisering av cannabis. Men än viktigare är att stödja det breda förebyggande arbetet med alltifrån stärkt elevhälsa till att stötta det civila samhället. De människor som drabbas av beroendesjukdom ska självklart har rätt till vård och behandling, som i likhet med all annan vård och behandling är baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet. Att till exempel förebygga blodsmitta genom fungerande sprututbytesprogram i hela landet är, liksom att det ska finnas tillgång till läkemedelsassisterad behandling av opiatberoende i hela landet, för oss en självklarhet. Att låta kommunerna ha veto mot sprututbytesprogram är lika absurt som att de skulle ha veto mot cytostatikabehandling av cancer. På tobaksområdet har vi också en internationellt sett bra situation, men mycket återstår att göra här också. För snart tio år sedan ratificerade vi WHO:s tobakskonvention. Den förpliktar oss att vidta ytterligare åtgärder. Andra länder ligger, även om de har en högre frekvens av rökare, före Sverige. Många goda exempel från andra länder förtjänar ett ökat svenskt intresse. Det är därför min och Centerpartiets förhoppning att regeringen snart återkommer med förslag till riksdagen på ytterligare åtgärder för att nå målet att inga människor i vårt land ska bli sjuka på grund av rökning. Fru talman! För Centerpartiet är förebyggande arbete viktigt. Varje människa som drabbas av sjukdom och död på grund av alkohol, narkotika, tobak och dopning är en för mycket. Därför är den här debatten viktig och än viktigare kommer den att bli när regeringen äntligen börjar komma med konkreta förslag som leder mot våra gemensamma mål.

Fru talman! Under den förra regeringens åtta år vid makten kom Missbruksutredningens mycket ambitiösa slutbetänkande Bättre insatser vid missbruk och beroende . Jag kan konstatera att av utredningens 70 mycket skarpa förslag är det bara ett som ni i Alliansen omsatte i ett konkret förslag. Vi anser att den förra regeringens ambitioner inte riktigt låg i linje med behovet av insatser. Jag förväntar mig att den sittande regeringen tar ett helhetsgrepp om ANDT-frågan. Det behövs. ANDT-strategin behöver uppgraderas och gå hand i hand med en bättre politik på området. Det behövs helt enkelt ett helhetsgrepp. Det talas om en nollvision mot narkotika, och det ställer vi oss alla bakom. Men jag vill också se en nollvision när det gäller antalet döda missbrukare i Sverige. Precis som Centerpartiet lyfte upp känns den visionen väldigt långt borta. År 2013 låg överdoserna på 15,9 procent när det gäller dödsfall i åldrarna 15 till 39 år. Snittet för EU var 3,5 procent. Vi har ett stort problem i Sverige som vi måste åtgärda. Det är inga lysande siffror för ett land som ofta klappar sig för bröstet. Och vi som har kritiserat den rådande politiken har ofta blivit satta i buren för legalisering, vilket förstås är helt fel. Man kan nämligen ha två tankar i huvudet samtidigt. Det tycker jag är bra. Det ska bli intressant att se Statskontorets analys av utformningen av ANDT-politiken. Den väntar jag verkligen på. Jag är övertygad om att det behövs stora förändringar när det gäller de här frågorna. Och jag utgår från att den nya regeringens politik utgår från en bred analys byggd på forskning. Det kan aldrig vara fel. Om vi tittar på motionerna kan vi se att det finns vansinnigt många motioner om gårdsförsäljning från Centerpartiet och Moderaterna. Det verkar vara den fråga som tickar på hos er. Alkohol är den farligaste drogen. Det ska vi inte glömma bort. Och genom gårdsförsäljning kan man också öppna dörren för att det där, enligt EU:s ramverk, måste säljas alkohol också från andra länder. Men det verkar ni inte ställa er bakom eller tro på, vilket är intressant. När det gäller alkohol och graviditet är det oerhört bra att man inleder en större forsknings och informationsinsats på området. Vi måste titta på det, exempelvis kopplingen som faktiskt finns mellan alkohol, graviditet och genetiska skador på barnet. När det gäller familjeklassning av narkotika ska frågan nu utredas. Den har utretts tidigare. Ni i Alliansen satt vid makten i åtta år och såg utvecklingen. Det kan alltså inte vara någon big surprise för er att det ser ut som det gör just nu. Det förvånar mig lite att ni inte nöjer er med att det nu ska utredas. Vi hade en hearing där vi lyssnade på vad familjeklassning handlar om, och det är inte helt enkelt. Det finns en del komplikationer. Det måste man titta på. Det var ni i Alliansen som var vid makten i åtta år. Det var ni som råddade de här frågorna. Därför blir jag lite förvånad över att ni verkar tänka: Nu kör vi! Det borde ni ha gjort under era åtta år. Ni borde också ha vetat om att det är två poliser i hela Sverige som sitter och tittar på nätet när det gäller handel av den här typen. Det är helt galet, och jag hoppas att det blir en förändring. Grundstenen för att möta missbruk och beroende är en välfärd, en solidariskt finansierad välfärd. Nu hyser jag stort hopp till att den sittande regeringen dammar av Missbruksutredningen och lyfter upp politik om alla de som far illa i missbrukets skugga. Det handlar om barn, tonåringar och vuxna. Anhörigperspektivet måste bli tydligare. Barn till missbrukare får än i dag inte den hjälp som de borde få. Jag hade för länge sedan nöjet att vara med på en av Ersta Vändpunktens första kurser för barn till missbrukare. Det var väldigt länge sedan. Och tyvärr måste jag konstatera att det inte har hänt särskilt mycket i frågan. Vi måste göra något gemensamt där. Den enskilt största förebyggande insatsen av betydelse är en fungerande förskola och skola. Elever som slutar grundskolan och inte har betyg för att gå vidare till gymnasiet går det tyvärr relativt illa för. Det utgör dessutom även en rekryteringsbas in i missbruk. Därför måste jag också lyfta fram att under era åtta år har de barn som farit illa i skolan inte fått det bättre. I vissa skolor är det ungefär 40 procent som går ut utan betyg och som inte går vidare till gymnasiet. Så är det. Det är de som far illa i dag. Men en bra och jämlik skola skapar en stabil grund. Det förebyggande arbetet är oerhört viktigt. En forskare som heter Anders Tengström har arbetat mycket med Maria Ungdom i Stockholm. Det har visat sig att 80 procent av de ungdomar som söker sig till Maria Ungdom inte bara har missbruksproblem, utan de har också stora psykologiska, psykiatriska och sociala problem. De har en massiv problembild. Även deras föräldrar har en massiv problembild. Det finns alltså ett socialt arv, vilket man måste vara inne på tidigare. Man måste börja arbeta redan på mvc och bvc. Det räcker inte när barnen har blivit tonåringar. Då är det oftast för sent. Man måste göra något mycket tidigare. Det finns också ett problem när det gäller det dolda narkotikamissbruket. I dag får vi nämligen inte tag på alla som skulle behöva hjälp. De kommer ofta till socialtjänsten när det har gått väldigt långt. Då har de redan skaffat sig en livssituation som är svår att åtgärda. Men allt går förstås att hjälpa. En fråga som jag har fått prata om alldeles för mycket, alldeles för länge är sprututbyten. Den har varit på tapeten sedan 2006. Det har varit decennier av diskussioner. År 2015 är det 3 län av 21 som har sprututbytesverksamhet. Den kommunala vetorätten finns mot att landstinget inrättar sprututbytesverksamhet. Vi anser att den vetorätten bör avskaffas. Landstingen ska självklart kunna besluta själva om att inrätta sprututbytesverksamhet. Regeringen sägs jobba med frågan. Fler ska kunna erbjudas ett liv utan hepatit och hiv. Det handlar om en jämlik hälsa för alla. Det handlar också om en möjlighet att fånga upp fler missbrukare. Sprututbyte är inte någon narkotikapolitisk åtgärd. Det är en hälsoverksamhet, en smittskyddsåtgärd. Det har vi sett senast genom Folkhälsomyndighetens gedigna arbete. Det finns särskilda föreskrifter, utfärdade av Socialstyrelsen, för hur man ska jobba. Det handlar inte om att dela ut sprutor i en kiosk. Det är ett mycket större och rigoröst arbete. Den som slutar missbruka ska kunna göra det utan kroniska sjukdomar. Man ska kunna få hjälp. Kvinnor behöver till exempel ofta gynekologisk hjälp. Och man ska kunna slussas vidare in i behandling om man vill det. År 2013 rapporterade Folkhälsomyndigheten om ungefär 2 000 nya fall av hepatit C. Det märks fortfarande ingen minskning bland yngre, vilket är oerhört problematiskt, när det gäller smittspridning av hepatit C men inte heller när det gäller nyrekrytering in i missbruk. Samhället har alldeles för lite kunskap om frågan. Och många injektionsmissbrukare, ungefär 50 procent, har hepatit C redan som 21-åringar. Av dem som besökte Stockholms sprututbytesverksamhet, som vi verkligen fick kämpa för att få igenom, har ungefär 30 procent inte någon som helst kontakt med vare sig socialtjänst eller beroendevård. Det säger allt. Hur ska vi fånga upp dem? Då kan rigoröst sprututbytesverksamhet vara ett sätt. Det är mot den bakgrunden som vi kommer att begära votering på vår reservation, yrkande 15 i motionen 2014/15:85. Det behövs inga fler utredningar och ingen långbänk om att upphäva kommunernas vetorätt. Det behövs bara en omröstning här och nu. Låt landstingen själva fatta beslut om sprututbyte. Det här är en hälsofråga, ingenting annat.

Fru talman! Det förebyggande arbetet i fråga om alkohol, narkotika, dopning och tobak som alliansregeringen under ledning av Maria Larsson initierade ledde fram till att riksdagen i mars 2011 beslutade om en samlad strategi för alkohol, narkotika, dopnings och tobakspolitiken. Det är glädjande att kunna konstatera att det strategiska arbetet har gett resultat. Även om Karin Rågsjö tog i från tånaglarna när hon sa att ingenting har gjorts är det ändå bra att hon också lyfter fram flera av de viktiga initiativ som alliansregeringen tog, inte minst arbetet med att utveckla det sociala och psykosociala stödet till familjer med missbruksproblem och med att kartlägga gravida med drog och missbruksproblem. Det är en grundläggande förutsättning för att kunna minska skadeeffekterna. Det gemensamma övergripande målet för ANDT-politiken är ett samhälle fritt från narkotika och dopning med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk. Det innebär en nolltolerans mot narkotika och dopning och att man minskar tobaksbruk och förhindrar att minderåriga börjar använda tobak samt att man förhindrar all skadlig alkoholkonsumtion bland annat genom att minska konsumtionen och skadliga dryckesvanor. Regeringens åtgärdsprogram för alkohol, narkotika, dopnings och tobakspolitiken 2014 är det fjärde sedan ANDT-strategin beslutades. Här konkretiserades ett statligt uppdrag och satsningar under budgetåret för att nå målen i strategin. Avsikten är att det statliga stöd som lämnas för detta arbete i så stor utsträckning som möjligt ska gå till långsiktiga satsningar som ska göras i bred samverkan för att nå de uppsatta målen. Om jag har fått rätt uppgifter har åtgärdsprogrammet för 2015 precis presenterats. Även om det är för tidigt att slå fast några tydliga effekter av de insatser som har gjorts inom strategin visar de data som vi hittills har haft tillgängliga på en väldigt positiv utveckling. Det långsiktiga arbetet med tydliga mål har underlättat en ökad samordning mellan olika huvudmän och sektorer. Samhällets mål har tydliggjorts, och en rad olika insatser har initierats. Kontinuitet och långsiktighet är viktigt. Det är därför angeläget att aktörer på nationell, regional och lokal nivå fortsätter att prioritera insatser för att nå strategins mål. Fru talman! Vi hörde redan i tidigare inlägg här att summan av lasterna inte är konstant, och jag instämmer i det. Tvärtom är det ofta så att användningen av en drog bidrar till en ökad användning av en annan. Det finns intressanta samband mellan olika droger. Om vi lyckas få ned användandet av en substans ökar det inte någon annanstans. Totalkonsumtionen i hela befolkningen har ökat något jämfört med året innan, men trenden över flera år har varit nedåtgående. Sverige har på en del områden gått emot den allmänna ökningstrenden i Europa, till exempel när det gäller så kallad intensivkonsumtion av alkohol bland unga. Andelen som prövat, använder narkotika eller röker har minskat under 2000-talet. Detta gäller både för kvinnor och för män, vilket är glädjande. Genomförandet av rökfria miljöer fick en påverkan på exponering av tobaksrök hos arbetstagare och har bidragit till den minskningen. Även om utvecklingen har gått i rätt riktning ligger användningen fortfarande på en alltför hög nivå. Åtgärder för att minska tobaksbruket är viktigt för att förbättra folkhälsan. Inom sjukvården är rökavvänjning en av de mest effektiva metoderna. Därför är fortsatta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärder riktade såväl till barn och unga som till vuxna angelägna. Den samlade slutsatsen är att utvecklingen under strategiperioden har varit positiv i förhållande till de mål som vi gemensamt har satt upp. Särskilt viktigt i det långsiktiga arbetet är förstås ungdomars konsumtion. Alltsedan mitten av 2000-talet har årskonsumtionen mätt i liter ren alkohol varit nedåtgående bland pojkar i årskurs 9 och befinner sig nu trots en marginell ökning - enligt den senaste mätningen från förra året - på de lägsta nivåerna sedan 1970-talet. Bland flickor i samma årskurs verkar nedgången ha avtagit något, men vi landar ändå på siffror som inte har uppnåtts sedan mitten av 80-talet. I gymnasiets årkurs 2 har nivåerna sjunkit kraftigt sedan 2006. Andelen hög, risk och intensivkonsumenter av alkohol följer samma trend. Sammantaget visar årets siffor på i stort sett oförändrade historiskt sett låga nivåer. I de två senaste undersökningarna kan vi också se att andelen rökare bland flickor har minskat. Det innebär för första gången att flickor och pojkar ligger på ungefär samma nivå i gymnasiets årskurs 2. Användningen av narkotika håller sig tämligen konstant med variationer mellan 5 och 10 procent per år när det gäller ungdomar i årskurs 9 som någon gång provat narkotika. Det är ungefär det dubbla antalet jämfört med gymnasiets årskurs 2 - detta trots den kraftigt ökade tillgången på nätdroger. Fru talman! Det kanske inte underlättar för oss när vi ska bortförklara varför vi inte lyckades hålla våra nyårslöften, men det är ändå glädjande för folkhälsan att konstatera att summan av lasterna inte är konstant. Trots att det på det stora hela är en positiv utveckling finns det också en del orosmoln. Det är 400 personer som dör av narkotika varje år i Sverige. Det är fler än vad som omkommer i trafiken. Trots det finns det krafter som strävar efter en liberalisering, lik den vi har sett i en del andra länder. Skulle det få fäste i breda grupper också hos oss riskerar det att påverka ungdomars attityder. Det är någonting som vi måste vara väldigt vaksamma på, och det bemöter vi bäst med kunskap. Vi kristdemokrater - både partiet och vårt ungdomsförbund - är tydliga motståndare mot legalisering och avkriminalisering även för eget bruk. Att ökad tillgänglighet skulle leda till minskad narkotikaanvändning och mindre skadeverkningar finns det inget stöd för. Ett annat stort orosmoln är den explosiva ökningen av tillgängliga substanser via näthandel. Handeln över internet med missbrukssubstanser som är snarlika narkotika men ännu inte klassade som det, så kallade nätdroger, är ett stort och alltmer växande problem. Sedan riksdagen behandlade frågan för ganska precis ett år sedan har näthandeln fortsatt att öka, men vi har också fått ny kunskap. Det var därför som vi i utskottet kallade in experterna ännu en gång för att höra vad man har lärt sig under det senaste året. Det är också detta som föranleder att vi i utskottet har en majoritet för ett tillkännagivande för att regeringen verkligen ska lyfta fram den här frågan. Även om det uppstod en diskussion tidigare i debatten om att regeringen redan har en utredning på gång blir jag orolig när ministern i ett frågesvar konstaterade att den variant som vi i dag använder oss av är den mest rättssäkra. Är man så säker på sin sak är jag rädd för att det arbetet inte kommer att leda fram till det djupa, genomgående arbete som behövs för att ytterligare skynda på processen med att drogklassa det som vi betraktar som droger. Fru talman! Slutligen vill jag säga någonting om gårdsförsäljning. Det gläder mig att statsrådet fortsätter att värna om det svenska monopolet eftersom vi vet att det är ett av de viktigaste verktyg som vi har för att minska alkoholkonsumtionen. Att kunna köpa en flaska lokalproducerat vin på ett ställe är inte något problem som riskerar folkhälsan, men om det riskerar vårt alkoholmonopol vet vi att det skulle kunna få förödande konsekvenser. Därför var statsrådet Maria Larsson på sin tid noga med att vi inte skulle riskera det som är ett av våra viktigaste verktyg. Jag är glad att det nuvarande statsrådet vidhåller den principen. Med det, fru talman, vill jag yrka bifall till utskottets förslag i betänkandet och avslag på motionerna.

Fru talman! Det här är frågor som både du, Emma, och jag är intresserad av. Jag tänkte fråga dig om näthandeln. KD hade ansvar för Socialdepartementet i åtta år, och ni måste ha sett att näthandeln inte ökade från och med oktober 2014 utan redan var starkt igång. Varför satte ni inte ned foten tidigare och gjorde någonting riktigt av det? Först nu när ni är i opposition går ni ut och säger att nu måste det göras någonting. Det känns inte okej, måste jag säga, speciellt som det redan är på gång. Jag tycker att man ska stå för att man styrt landet i åtta år men inte fixat den här frågan och säga att nu gör vi det tillsammans. Det var det första. Det andra handlar om att ni, som sagt, hade ansvar för Socialdepartementet och måste ha sett att antalet dödsfall i gruppen injektionsmissbrukare ökade starkt under de åren. Jag undrar varför ni inte försökte göra någonting mer åt det. Jag vill gärna veta det för att kunna gå vidare med de här frågorna. Det är jättebra att alkoholkonsumtionen har sjunkit. Det är fantastiskt bra. Någonting som jag ändå undrar över är varför Alliansen inte tittar lite mer på hur man ska lägga om det förebyggande arbetet, exempelvis för att nå de barn och ungdomar som - ursäkta uttrycket - åker dit. Det är ju inte alla ungdomar som blir missbrukare, utan man kan forskningsmässigt se att det är en viss typ av ungdomar som far illa i skolan och så vidare. Det är mina frågor till dig, Emma.
Fru talman! När vi kallade in experterna för att få veta lite mer om utvecklingen av nätdroger under den absolut senaste tiden fick vi, också den här gången, höra att ökningen fortsätter. Jag tror att de använde termen explosionsartat, det vill säga att det inte är en liten, konstant ökning år för år, utan kurvan är i det närmaste exponentiell. Nätdrogerna har alltså ökat rejält. När vi hade regeringsansvaret för de här frågorna tog vi frågan om nätdroger på oerhört stort allvar. Vi har i dag en av Europas absolut snabbaste hanteringar när det gäller att narkotikaklassa nya preparat. Det är såklart positivt, men vår ambition är inte bara att vi ska vara snabbare än alla de andra utan att vi ska vara så snabba att inte en enda ungdom får tag i någonting som de sedan avlider av för att vi inte har ännu bättre system för narkotikaklassning. När vi hanterade frågan i utskottet förra året var den samlade bedömningen bland experterna, de berörda myndigheterna, att en familjeklassning skulle innebära en förlängning av processen med att kriminalisera. Nu har det kommit ny kunskap. Att anklaga den förra regeringen för att den inte tog till sig kunskap som då inte fanns på bordet är lite märkligt. Vi är beredda att gå så långt vi behöver. Varje dag vi kan tjäna in kan innebära ett räddat liv.
Fru talman! Låt mig återgå till familjeklassningen. Den kunskap vi fick oss till godo vid den senaste hearingen var väl ingen superny kunskap. Det kan inte ha varit ny kunskap för er heller, Emma Henriksson. Det är kunskap som funnits ganska länge. Därför undrar jag: Om ni hade den kunskapen, varför ökade ni inte till exempel antalet poliser genom era kompisar i Justitiedepartementet? Varför är det bara två poliser i hela Sverige som har suttit och kontrollerat näthandeln? Det är skrämmande. Jag tycker inte att ni gjorde tillräckligt, och därför blir det extremt underligt när ni säger att vi nu minsann ska trycka gasen i botten. Maria Larsson packade väskorna i september 2014, vilket inte är så särskilt länge sedan. Sedan undrar jag fortfarande varför ni, som ändå hade ansvar för Socialdepartementet, inte tittade på det ökande antalet dödssiffror, som inte heller är någon nyhet. Ökningen pågick under ett antal år då ni satt vid makten. Jag ser heller inga jättedjupa spår i de motioner som ni nu har väckt i den här frågan. Man går ju från någonting och in i någonting. Vi går från en period på åtta år när ni hade makten och in i någonting annat. Vi ska försöka att tillsammans göra någonting åt dessa problem. När ni nu diskuterar de här frågorna låter det som om ni har drabbats av kraftig minnesförlust. Ni hade trots allt ansvaret i åtta år.
Fru talman! Det förvånar mig något att Karin Rågsjö har ett så selektivt minne vad gäller den information som gavs vid den hearing vi hade i utskottet. De som var närvarande i år, men också förra året, kunde konstatera att myndigheterna, de ansvariga inom bland annat tullen, har ny kunskap sedan förra året. Den kunskapen måste vi ta till oss. Det som gjort mig och mina kamrater i Alliansen lite bekymrade är den säkerhet med vilken den nu ansvariga ministern säger att vi i dag har det mest effektiva systemet. Därför är det angeläget att riksdagen skickar en uppmaning till regeringen att den skyndsamt, utan dröjsmål, måste titta på alla möjligheter som finns. Varje dag som vi kan vinna på att narkotikaklassa preparat kan innebära räddade liv. Vi får inte tumma på någonting bara för att den kunskap vi tidigare hade sa att det inte var den bästa vägen framåt. Om det finns ny kunskap som säger att det kanske finns en ännu bättre väg framåt måste vi vara beredda att ta till oss den. Vad gäller det förebyggande arbetet delar jag Karin Rågsjös oro över de barn som växer upp under förhållanden som innebär att de mycket väl kan riskera att trilla dit. Det är därför vårt fokus varit på det förebyggande arbetet, på stödet till familjer, både det sociala och det psykosociala. Det handlar om det direkta stödet till den som är i missbruk och är förälder men också om det förebyggande arbetet. Vi kommer ganska snart att få en utvärdering av vad som har fungerat bra och vad som behöver göras ännu mycket bättre. Det vi fick börja med var, precis som på så många andra områden, att göra en kartläggning för att få kunskap, för utan kunskap vet vi inte hur vi ska gå vidare med åtgärder. Vi nådde inte ända fram, men vi satte igång ett rejält arbete.

Fru talman! Det råder politisk enighet om arbetet med ett förebyggande av missbruk av alkohol, narkotika och droger samt om arbetet med att minska bruket av tobak. Vi har en strategi som fortlöpande utvärderas och byggs på utifrån ny kunskap, nya rön. Statskontoret har just kommit med sin utvärdering, och Folkhälsomyndigheten kommer med en i höst. Precis som Emma Henriksson säger vill vi bygga på kunskap, och den forskning som finns utvecklar hela tiden arbetet. Låt mig säga några ord om gårdsförsäljningen. Vi i Folkpartiet värnar om monopolet. Skulle monopolet brytas upp befarar vi en ökning av alkoholskadorna. I dag har det talats mycket om minskat bruk. Det finns dock en grupp där det finns anledning till oro över utvecklingen, och det är gruppen årsrika kvinnor. Det kommer vi tillbaka till i den debatt vi ska ha om äldrepolitiken. Det är den enda orossignalen om att siffrorna går åt fel håll. När det gäller gårdsförsäljningen tycker vi att man har nått en rimlig lösning: att man kan köpa produkterna i närheten av den gård där de tillverkas. Man kan också beställa varorna. Man slipper alltså kånka dem långa vägar utan kan få dem från sitt lokala systembolag. Familjeklassningen har ni ju debatterat här. Där hade vi en utfrågning som gav större bredd åt det problem vi måste lösa. Det här är inte juridiskt enkelt, men det är ett allvarligt problem som måste hanteras utan dröjsmål. Det är därför vi har gjort tillkännagivandet att regeringen skyndsamt ska gå vidare utifrån vad som kom fram vid utfrågningen. Vi i riksdagen har tyvärr inte så god erfarenhet av en del tillkännagivanden. Det har dröjt väldigt länge innan man har åtgärdat dem. Man har till och med bara lagt dem till handlingarna för att det har gått så lång tid att frågan har ändrat riktning. När det gäller sprututbytesprogram har Folkhälsomyndigheten gått ut och varit väldigt tydlig med vilka vinster det kan ge för den enskilda missbrukaren men också för samhället. Det här var något som vi i Läkare mot aids började driva på slutet av 80-talet - det är länge sedan. Vi såg det då som en hälsofrämjande insats. Att människor som redan är inne i ett dödligt hälsohot, narkotikamissbruk, också riskerar andra hälsohot som att smittas av hiv och nu även hepatit har blivit alltmer aktuellt. Här borde landstingen lyssna på Folkhälsomyndigheten och dess kunskapssammanställning. När man började med den här verksamheten insåg vi att här går det inte att lägga upp någon dubbelblindstudie, som man gör när man prövar läkemedel. Det hade varit oetiskt. Man måste ta annan metodik i bruk för att visa värdet av en sådan insats, och nu är det tydligt visat. Då har vi det kommunala vetot. Vi i Folkpartiet ser fram emot att regeringen aviserar att den ska lösa det problemet. Man ska inte kunna hindra landstingen från att införa sprututbytesprogram. Till sist rökningen. Här har tagits upp siffror på hur många människor som dör av nya droger. Det är ytterligt allvarligt. Bara en människa som dör av en nätdrog är en för mycket. Men det talas inte så mycket om att 8 000-12 000 människor om året dör av rökning. Om vi hade fått tobaken på marknaden i dag och upptäckt att 12 000 människor dör av rökning tror jag att debatten hade varit helt annorlunda, fru talman. Men nu har Sverige anslutit sig till WHO:s tobakskonvention med sikte på att få ned rökningen till under 5 procent - en utfasning. Det är det som finns i den motion som Folkpartiet har väckt tillsammans med andra åtgärder som dold försäljning, neutrala förpackningar och så vidare. Det är glädjande att höra att regeringen är på väg att förverkliga det som står i WHO:s tobakskonvention, så vi har avstått från att reservera oss på den punkten.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

Fru talman! Jag har bara två snabba frågor. Den ena är varför inte ni i Folkpartiet, som har varit för sprututbyte så länge, drev frågan hårdare under de åtta åren. Det är första frågan. Emma Henriksson sa i debatten att när de kom till makten 2006 var det att starta från noll. Men både Alkoholkommittén och Mobilisering mot narkotika hade gjort ett gigantiskt jobb, så det har väl aldrig funnits ett sådant digert arbete att gå vidare från. Är det också din upplevelse, Barbro Westerholm, att det fanns nada och var tomt på listan när ni började jobba med de här frågorna?
Fru talman! När det gäller sprututbytet har jag så länge jag suttit för Folkpartiet i riksdagen drivit den frågan. Men partiet har inte varit enigt; det är bara att ärligt säga. Det har berott på visionen om det narkotikafria samhället. Man har sett sprututbytet som något som skulle trigga ett narkotikamissbruk. Nu finns det övertygande bevisning för att det inte är på det sättet. Men det har tagit tid att få fram den kunskapen och övertyga. Först fanns det ett motstånd, ja. Det är bara att läsa i vårt husorgan Nu om hur Birgitta Rydberg och jag och några andra debatterade den här frågan. Men jag är väldigt glad över att vi nu är framme tack vare Folkhälsomyndighetens mycket gedigna genomgång av de fakta som finns. Här har vi länge haft Världshälsoorganisationen i ryggen. Den har rekommenderat detta. Nu handlar det om att regeringen ska få fram detta med att ta bort vetot. Det var en fråga till om det här med hur man uttrycker sig - börja från ruta noll och så. Jag vill från Folkpartiets sida säga att vi har drivit en alkoholpolitik som har varit väldigt tydlig i urminnes tider. När jag blev chef för Socialstyrelsen 1979, då Gabriel Romanus var socialminister, fanns det särskilda grupperingar i Regeringskansliet när det gällde alkoholen. Det fördes en diskussion om narkotikainnehav - skulle det kriminaliseras eller inte? Läkemedelsmissbruket var också väldigt tydligt på tapeten. Det här med missbruk av lugnande medel och sömnmedel var någonting som redan Bror Rexed på sin tid runt 1970 aktualiserade som ett folkhälsoproblem.

Fru talman! Jag vill inleda med att bemöta vad ledamot Hans Hoff tidigare ondgjorde sig över här i talarstolen: att en majoritet i socialutskottet enades om ett tillkännagivande gällande familjeklassning av narkotika. Fru talman! Detta är en oerhört viktig fråga. Det är ytterst viktigt att detta inte är en fråga som faller i glömska hos regeringen. Regeringen har mycket riktigt adresserat den här frågan - lite luddigt. Det lugnar mig föga, då regeringens löften har en dålig vana att landa i motsatsen till vad som från början utlovades. Det vi talar om är unga människor som avlider av bruk av preparat som vi har svårt att komma åt med lagstiftning. Jag känner därmed att frågan är alldeles för viktig för att kunna lämnas i händerna på regeringen allena. Sedan, fru talman, vill jag gå in närmare på frågan om gårdsförsäljning. Vi sverigedemokrater är för det svenska alkoholmonopolet. Alkoholmissbruk tar liv. Det förstör familjer, och det kostar samhället mycket, både ekonomiskt och framför allt i mänskligt lidande. Självklart ska vi verka för en minskad alkoholkonsumtion. Men när vi talar om gårdsförsäljning talar vi framför allt om produkter med mycket höga produktionspriser och ett svagt konkurrensläge. Jag undrar hur de som vänder sig mot gårdsförsäljning resonerar. Man kan vara för gårdsförsäljning och samtidigt verka för en ökad folkhälsa och en minskad alkoholkonsumtion. Det är inget motsatsförhållande. Menar de som är emot gårdsförsäljning att man blir mer berusad av alkohol från svenska gårdar än av den alkohol som körs in i busslaster från exempelvis Tyskland och Danmark? Fru talman! Som jag inledde med, är vi för det svenska alkoholmonopolet. Men det är politiken som förts i den här kammaren som har urholkat det och översvämmat vårt land med billig, importerad alkohol som lätt hamnar i händerna på våra barn och unga. Vi sverigedemokrater står upp för att Sverige ska ha en livskraftig landsbygd, och då måste vi vara öppna för en mångfald av möjligheter till arbetstillfällen och att gynna besöksnäringen. Gårdsförsäljningen är en pusselbit. I den närmast föregående debatten stod en centerpartist här i talarstolen och uttryckte att de debatter som vi för här i kammaren är ett spel för galleriet med liten chans till påverkan - jag tror till och med att hon använde ordet "minimal". Jag hoppas och önskar verkligen att hon har fel, men jag befarar att politiken är så pass stagnerad och lutad mot EU-direktiv att hon faktiskt har rätt. Jag vill därmed påminna om att EU-medlemskapet är frivilligt. Så fort vi i den här kammaren kan enas om att EU inte gagnar oss och att det inte står för svenska intressen är vi fria att lämna. Vi är Sveriges riksdag. Fru talman! Politiken har valt att lämna bort makten. Det är politiken som har valt att missgynna svenska alkoholproducenter i det här fallet. Valet mellan svenska lantbrukares intressen och EU:s är för mig självklart. Jag vill avsluta med att säga att biskop Thomas frihetssångs ord gäller än. Vår frihet är inte till salu, inte ens för guld.

Fru talman! På Hanna Wigh låter det som att de största utmaningarna vi har med alkohol och narkotikaberoende beror på att vi är medlemmar i EU och att EU-medlemskapet alltså skulle innebära en ökning av alkoholkonsumtionen. Min fråga är: På vad stöder Sverigedemokraterna sig i det antagandet? I en undersökning från CAN som kartlägger barns och ungdomars alkohol, narkotika och tobaksanvändning kan jag inte utläsa några sådana siffror. Min andra fråga gäller Sverigedemokraternas beredskap att värna vad Hanna Wigh kallade för, tror jag, möjligheten till turism för enskilda gårdar. Är det värt att riskera alkoholmonopolet för detta? Är det värt att riskera vad vi vet är en av de effektivaste insatserna för att minska missbruk av alkohol?
Fru talman! Jag beklagar om ledamoten Emma Henriksson missuppfattade vad jag sa. Jag tror att jag var ganska tydlig. Det är inte medlemskapet i EU som ökar alkohol och narkotikaanvändandet i Sverige. Det fanns ingenting i mitt anförande som antydde det. Däremot har det bidragit till att vi har en ökad tillgång till alkohol, framför allt genom att vi har en oreglerad marknad där barn och unga lättare kommer i kontakt med och kan tillskansa sig alkohol utan att behöva gå via Systembolaget. Därmed har ni med er politik, när ni har tillåtit dessa väldigt generösa införselregler, också gjort alkoholen mer lättillgänglig för unga människor. Det borde vara en konsekvens som ni borde kunna stå för - att den politik som har förts har åsamkat samhället denna skada. Jag fick också en fråga om ökad turism till enskilda gårdar. Även där beklagar jag om ledamoten uppfattade det så. Det var inte så jag uttryckte det. Jag sa att detta är en pusselbit för att öka sysselsättningen på landsbygden och att öka attraktiviteten och besöksnäringen på landsbygden. Det är alltså en pusselbit. Jag hade verkligen önskat att Alliansen hade möjlighet att se den större bilden och att verka för en levande landsbygd med många pusselbitar. Kristdemokraterna har själva medverkat till motioner om gårdsförsäljning men låtsas sedan här i kammaren som att så inte är fallet. Det är också ganska beklagligt.
Fru talman! Tyvärr fick jag inget som helst svar på min fråga: Är Sverigedemokraterna beredda att riskera det vi vet är ett av våra absolut effektivaste verktyg för att minska alkoholkonsumtionen? Det är ju detta vi har att välja på. Det är nog ingen som tycker att det är ett problem om en enskild gård får möjlighet att sälja sitt eget vin på gården, men när vi vet hur förutsättningarna skulle kunna riskera vårt alkoholmonopol har vi sagt att vi inte är beredda att göra det valet. I stället använder vi andra metoder för att man ska få tillgång till dessa många gånger spännande produkter som många vill ta del av, till exempel kan de säljas på ett närliggande systembolag med hemleverans. Detta ger möjligheter också för den näringsgrenen utan att vi riskerar vår folkhälsa. Men Sverigedemokraterna är helt uppenbart beredda att för att öka besöksnäringen vid några enskilda gårdar sätta hela vårt alkoholpolitiska verktyg i pant. Det förvånar mig, och jag skulle vilja ha ett svar på den frågan. Låt mig komma tillbaka till konsumtionen bland ungdomar. Med öppna gränser kan inte bara det vi vill ha flöda över gränserna utan också sådant som vi gärna skulle vilja ha mindre av, till exempel smugglade cigaretter eller alkohol som man använder själv. Men om man påstår att EU-inträdet har lett till en ökning undrar jag vad det finns för stöd för det. Enligt CAN:s rapport har bruket hos ungdomar, som ju Sverigedemokraterna lyfter fram, minskat och är på lägre nivåer än på 1970-talet, och då var vi inte medlemmar i EU. Hur kan EU-medlemskapet ha lett till en ökning när siffrorna visar att bruket är minskande?
Fru talman! Ledamoten Emma Henriksson frågar mig hur vi har resonerat. Hur resonerade Kristdemokraterna när man stod bakom en motion om gårdsförsäljning av alkohol men inte stöder detta i kammaren? Det är ganska intressant. Det blir ganska motsägelsefullt när ledamoten talar om att EU har lett till att det kommer in mer alkohol i landet och att det ökar tillgängligheten för unga, men hon vill samtidigt inte ha mer svensk alkohol på grund av EU. EU ger oss alltså mer alkohol men mindre svensk alkohol, vilket blir den rimliga slutsatsen av det hela. Jag vill än en gång understryka vikten av att vi i Sveriges riksdag brukar EU som ett verktyg för att frånsäga oss vårt eget ansvar. Vi skyller på EU när vi inte står upp för våra svenska bönders intressen. Jag tycker att det är ganska horribelt. En enkel lösning hade varit att lämna EU. Vi beslutar bäst för våra svenska bönder på egen hand. Vi kan bestämma själva var vi ska sälja alkohol och inte. Då behöver vi inte riskera att det kommer några som vill betala väldigt dyrt och som ska tala om för Sverige vad vi ska göra. Vi är i Sveriges riksdag. Jag önskar verkligen att riksdagsledamot Emma Henriksson tog hänsyn till det och tog ansvar för vårt land.